Herr talman! Jag har med stort intresse hört på detta meningsutbyte. Jag är i viss mån implicerad i sådana här förhållanden — dock icke här i Stockholm, och det är jag sannerligen mycket glad åt. Jag tycker liksom fru Nettelbrandt att det var en skönmålning som kommunikationsministern presterade här, dessutom inte särskilt välkomponerad. Den får hänföras till den abstrakta konsten, d. v. s. den icke verklighetsföreställande. Det vore väl ändå bättre att erkänna att införandet av databehandling i exekutionsverksamheten i Stockholm har blivit ett fiasko. Jag tror att det är det adekvata uttrycket. Detta är olyckligt ur alla synpunkter. Jag skall anföra speciellt tre. För det första förlorar staten, d. v. s. det allmänna, mycket pengar på detta. Kommunikationsministern anger i svaret att Stockholm ligger relativt bra till i jämförelse med andra städer, i synnerhet större städer. Men enligt statsrevisorernas senaste statistik, som avser 1967, har Stockholm indrivit 14,5 procent av det belopp som man hade att indriva. För Göteborg är motsva rande siffra 25 procent och för Malmö 27 procent. Medeltalet för hela landet är 38 procent. Det finns städer som är uppe i över 50 procent. Fru Nettelbrandt har i sitt utmärkta anförande här klarlagt — och det är det andra — att det brister i likhet inför lagen. Människor som blir restförda bör behandlas lika, vare sig de bor i Stockholm, Sundsvall, Visby eller någon annanstans. Metoderna bör vara lika och pressen på dem bör vara densamma. Så är inte fallet. Om man nu, som vi hörde, beräknar att avskriva 100 miljoner kronor i Stockholm 1969 så innebär det otvivelaktigt en generösare behandling av människor i Stockholm än på andra håll. Vidare talas det om extraordinära åtgärder så att man för folkpensionärernas del skall kunna avskriva på andra villkor än lagen egentligen uppställer. Det är inget orätt i att behandla folkpensionärerna hyggligt, men det kan inte få ske på ett sätt i Stockholm och på ett annat sätt på andra håll. En egendomlighet som förtjänar att uppmärksammas är att systemet med speciell behandling av folkpensionärerna i viss mån skulle resultera i effekten av en bumerang. Man skulle, har jag hört sägas, undersöka folkpensionärernas deklarationer, och då visade det sig att en hel del av dem hade opåräknade tillgångar. De hade alltså kunnat bli befriade från skatter om man inte hade vidtagit den här extraordinära åtgärden. Dessutom är det väl oriktigt att ägna kanske den mesta tiden åt försöken att avskriva, för att den vägen bli av med indrivningsarbetet, i stället för att försöka driva in pengarna som man gör på andra håll. För det tredje innebär systemet en orättvisa mot personalen på indrivningsverket, som råkar i blåsväder från två håll, i första hand från överordnade myndigheter som lätt kan säga att resultatet av deras arbete är dåligt, det har statsrevisorerna fäst uppmärksamheten på. Allmänheten kan få den uppfattningen att det är hos personalen det brister. Av fru Nettelbrandt har vi hört att så icke är fallet, men om ett verk har ett dåligt arbetsresultat, så sprids naturligtvis lätt intrycket att det sköts dåligt. Vidare kommer personalen i blåsväder från allmänhetens sida. Det finns många exempel på att människor som har betalat sin skatt blivit utsatta för indrivning, och det är naturligtvis mycket olyckligt i ett rättssamhälle. Det har också hänt att man krävt människor på skatt mycket långt efter förfallodagen. En av våra mest uppburna kåsöser har ondgjort sig över att hon biev krävd först fyra år efter det beloppet förföll till betalning, och detta har spritts genom pressen. Plötsligt fick hon meddelande att det om 14 dagar skulle komma en person hem till henne för att utmäta. Det var det första krav hon erhållit. Det finns ju blanketter där man gradvis kan stegra kravet. Hon hade aldrig fått de första, där man bara tämligen hövligt — det kunde enligt min mening för övrigt göras ännu hövligare — avkräver vederbörande beloppet. På det meddelande som vederbörande i detta fall fick hade man helt enkelt strukit över hänvisningarna till tidigare krav därför att man visste att de aldrig avlåtits. Sådana här fataliteter drabbar personalen i Stockholm och det drabbar naturligtvis kronofogdepersonalen över huvud taget. I ett folkhem som vårt är det angeläget att förhållandet mellan allmänhet och myndigheter är gott. Det finns ingen anledning att öka aversionen mot indrivningsmyndigheterna. Detta har blivit fallet så som det nya systemet fungerar i Stockholm. Vad fru Nettelbrandt anförde om den »manuella datan» är riktigt. För att kontrollera datan och för att få den att fungera något så när anslår man massor av arbetstimmar, som kunde användas ute på fältet. Och det är ju där som arbetet skall utföras vilket fru Nettelbrandt mycket riktigt anmärkte. Man kunde nog förutse att datamaskin på exekutionsväsendets område skulle bli ett fiasko, ty här är det, eller bör vara, herr statsråd, fråga om individuell behandling av människor. Jag tror det är ytterligt angeläget att framhålla den saken. För att nå ett gott resultat på detta område måste metoderna anpassas efter de människor det gäller. Människor är inte robotar. De reagerar inte alla likadant på samma åtgärd. Därför behöver vi en individuellt anpassad indrivningsteknik. Men den går till spillo i databehandlingen. Datamaskinen är en djupfrysningsmaskin av allmänna medel på kravstadiet, och det kan inte staten vara särskilt betjänt av. Vad sedan systemet att låna folk beträffar är det ovanligt misslyckat. Det innebär ju att det skulle finnas för många anställda i övriga indrivningsverk. I de andra kronofogdemyndigheterna är man helt säkert mycket förbittrad över den skrivelse som gått ut och i vilken det föreslås att de skall skicka ett antal befattningshavare till Stockholm. De övriga verken har för stor personal, och i Stockholm har man för liten. Så är det ju inte. Tvärtom lider alla kronofogdemyndigheter en viss brist på personal. Man klarar arbetet hjälpligt, men saknar möjligheter att skicka någon personal till katastrofplatsen Stockholm. Fru Nettelbrandt frågade om man har för mycket folk på andra håll. Så är det uppenbarligen inte alls. Sedan vill jag också fråga hur det är med chefskapet i detta jätteverk. Det är en mycket angelägen fråga i sammanhanget. En elementär skyldighet för ett demokratiskt samhälle är ju att bekantgöra lediga, höga tjänster, så att de människor som känner sig skickade att söka tjänsterna kan göra det — eller överklaga om de sedan inte får en tjänst. Här är det någonting som tycks ha gått spårlöst förbi och jag efterlyser därför en förklaring till det mycket exceptionella förfarande som i detta fall har tillämpats. Sedan säger kommunikationsministern i svaret att förhållandena ordnar väl upp sig; de belopp det gäller avskrivs ju bara om gäldenären inte anträffas eller om han saknar tillgångar. Men frågan är ju hur lång tid man kan anslå för att ta reda på om vederbörande har några tillgångar eller inte. Nu kommer ärendena ut med ett par års försening, och de preskriberas efter en viss tid. Om man börjar arbeta med böter först efter det att två år har gått har man bara ett år på sig för att driva in dem. I alla andra sammanhang har det framhållits att den fältmässiga verksamheten måste komma i gång på ett så tidigt stadium som möjligt, men i detta fall ligger ärendena i datamaskinen och man kommer ingen vart med dem. Personalen får också bara en mycket förkortad tid till sitt förfogande. Jag skall här inte argumentera ytterligare. Det har fru Nettelbrandt redan gjort både utförligt och bra. Men vi kan väl erkänna, herr statsråd, att arbetet i Stockholms indrivningsverk har blivit ett fiasko — och fräls för allt i världen övriga kronofogdemyndigheter i landet från att få samma elände över sig!

Herr talman! Jag har inte uttalat min allmänna belåtenhet med situationen här i Stockholm, fru Nettelbrandt, utan jag har bara sagt att indrivningen har förbättrats men att resultatet ännu inte är tillfredsställande. år 1968 var det indrivna beloppet 44,3 procent större i förhållande till 1967.

Både fru Nettelbrandt och herr Sjöholm har här uttalat sig utomordentligt pessimistiskt om situationen i Stockholm, och jag har sagt att många svårigheter återstår att lösa.

Jag anser mig utan vidare våga säga att situationen före införandet av ADB-systemet, när man alltså arbetade med ett mera manuellt system, var sådan att någonting nytt måste prövas för stockholmsområdet. Det var naturligt att då pröva databehandlingen. Jag säger sålunda att de övergångsproblem som man haft är man på god väg att bemästra. Naturligtvis är jag medveten om att vi fortlöpande måste följa dessa problem när det gäller databehandling över huvud taget och att här anmäler sig en rad frågeställningar som vi för närvarande kanske inte behärskar till fullo. ADB är ju ändå något relativt nytt inte bara på detta område utan i stort sett i hela vårt samhälle. Och vi kommer inte ifrån dessa problem genom att raljera. Vi måste ju på olika områden försöka ta tekniken — alltså även denna teknik — till hjälp. Jag kommer heller inte att i min replik nu besvara de frågor som jag måste betrakta som mer eller mindre direkta beskyllningar mot personalen i de verk det gäller för att det hela inte skulle ha gått riktigt till. Därvidlag vill jag alltså inte lämna något svar. Fru Nettelbrandt gjorde — enligt mitt intryck — bl.a. gällande att man på något slags otillbörligt sätt skulle ha förhindrat att framställningar, som borde komma till departementschefen, inte hade kommit fram. Jag skall göra mig informerad om de förhållanden som fru Nettelbrandt här har anfört, men jag är inte beredd att i denna interpellationsdebatt ta upp argumenteringen. Detsamma gäller frågan om utnämningen av vederbörande chef inom kronofogdemyndigheten. Både fru Nettelbrandt och herr Sjöholm känner väl till att vi inte kan diskutera sådana frågor här i riksdagen på det sätt som jag fick ett intryck av att fru Nettelbrandt och herr Sjöholm önskade göra. Jag delar den uppfattning som fru Nettelbrandt gav uttryck åt att det är viktigt att personalsynpunkterna kan få göra sig gällande även i diskussionen inom denna administration och inom administrationen över huvud taget. Jag utgår också från att företagsnämnderna fungerar så som de skall göra. Vad utbildningsverksamheten beträffar, så bedriver EON en omfattande sådan. Här har också riktats en fråga till mig om vilka extraordinära åtgärder som man nu håller på att förbereda. Jag har i mitt svar inte talat om några extraordinära åtgärder, men jag vet att det pågår en Översyn av arbetsrutinerna för att man skall kunna komma fram till en enklare administration. Över huvud taget pågår, som jag också framhållit i svaret, en översyn av verksamheten för att man skall få möjlighet att på ett effektivare sätt möta de problem som vi nu diskuterar. Jag för min del avvaktar de framställningar, bl.a. från EON, som översynen kan komma att leda till. Vidare har den frågan ställts i debatten, varför stockholmsdistriktet fick I fungera som försöksdistrikt, och man har undrat om det inte varit klokare att välja ett annat, mindre distrikt för denna typ av försöksverksamhet. Ja, spörsmålet diskuterades mycket ingående, men eftersom situationen i Stockholm var sådan att omedelbara åtgärder måste vidtagas för att få en förändring till stånd befanns det lämpligt att kombinera åtgärderna med denna försöksverksamhet. Beträffande »riksdatan» undrade fru Nettelbrandt hur det kom sig att vi i statsverkspropositionen hade strukit i varje fall ökningstalet med avseende på de medel, som skulle ställas till förfogande på denna punkt. Det har vi gjort därför att någon ställning inte är tagen till någon fråga om riksdata och det således finns skäl att avvakta innan medel anvisas. Herr talman! Jag skulle vilja sluta med att säga, att det är besvärliga frågor vi nu diskuterar. Som jag ser det är det angeläget inte bara att vi kan få ett skattesystem som är rättvist medborgarna emellan utan också att vi kan få en uppbörd av skatt som skapar största möjliga rättvisa, så att inte en del grupper får betala för andras försumlighet. Utöver vad jag har redovisat i mitt svar i form av åtgärder som är på gång inom de myndigheter, vilka har att ansvara för denna typ av frågor, pågår också överväganden inom regeringen om hur man ytterligare skall kunna effektivisera hela skatteväsendet i fråga om både taxering och uppbörd.
Herr talman! Jag har inte påstått att statsrådet här skulle ha uttalat sin allmänna belåtenhet, men jag fann att statsrådets svar andades en optimism, som enligt min mening inte är befogad om man ser på hur läget ter sig för närvarande. Statsrådet lämnade vissa sifferuppgifter och sade att trenden nu hade vänt sig. Det hade enligt min uppfattning funnits skäl att kommentera de siffror som jag nämnde. De är nämligen de mest aktuella; de rör detta år och visar vartåt trenden pekar, om man för det hela framåt i tiden. Den trenden är verkligen inte lovande. Den ser tvärtom direkt oroväckande ut, om man blickar framåt med utgångspunkt i vårens siffror. Vidare har statsrådet hävdat att det var nödvändigt att komma ifrån de problem, som tidigare förekom i Stockholm, och att man nu kunde se att initialsvårigheterna snart var överståndna. Men vad innebär det att övergångssvårigheterna är övervunna? Det betyder att man är tillbaka i samma situation som när man satte i gång denna komplicerade och kostnadskrävande apparat med ADB. Längre har man inte hunnit. Över huvud taget är kronofogdemyndighetens sätt att fungera ungefär detsamma som vid utgångspunkten. Vad har man då vunnit med denna apparat? Herr talman! Statsrådet talade något om beskyllningar. Jag vill påstå att det ingalunda är fråga om beskyllningar utan om ett konstaterande av fakta. Om en skrivelse har lämnats men icke kommit adressaten till handa, är det bara att konstatera vad som hänt.

Det vore mycket värdefullt med en genomlysning av allt det material som här står att få. Därvid är icke minst de välkvalificerade befattningshavare skickade att lämna uppgifter, som under lång tid har skött dessa ärenden och gjort det bra. Det är självklart att vi inte här kan diskutera utnämningsfrågor; det är jag fullt överens med herr statsrådet om. Men om vi inte kan ifrågasätta den ena eller andra tillsättningen, har vi däremot möjlighet att diskutera tekniken, själva förfaringssättet. Jag har svårt att förstå att det inte skulle vara möjligt att diskutera själva tekniken. Jag tror det vore värdefullt om statsrådet ville se över hur företagsnämnderna skall beredas möjlighet att verka så som vi anser att de över lag skall verka på såväl den statliga som den privata sektorn. Likaså vore det av värde om statsrådet ville ta i betraktande rättssäkerhetsaspekterna, som jag inte kunde höra att statsrådet nämnde någonting om. Man kan inte bara vifta bort de betänkligheter som kronofogdarna anfört, utan det finns all anledning att ta allvarligt på denna fråga. Som herr Sjöholm belyste är rättssäkerhetssynpunkten av mycket stor betydelse. Någon utbildning har myndigheterna ännu inte anordnat. Som jag anförde är det organisationen som har hand om utbildningen, men det vore verkligen välbetänkt av myndigheterna att sätta i gång sådan. Som statsrådet uttryckte det är det angeläget att uppbörden blir rättvis. Ja, förutom personalaspekterna är det en av de viktigaste aspekterna bakom hela denna fråga. Det är verkligen angeläget att den, som herr Sjöholm uttryckte det, blir effektiv och lika verkande för alla, så att vad man skall betala till staten inte blir beroende av var man bor eller om man kommer i det ena eller andra tidsskedet. I jämställdhetens namn finns det verkligen anledning att ägna uppmärksamhet åt denna fråga.
Herr talman! Jag tycker att statsrådets »försvar» var tämligen magert. Att indrivningsresultatet har ökat — det var visst 40 procent från ett år till ett annat — säger egentligen inte så mycket. Man kan naturligtvis säga att databehandlingen nu fungerar bättre eftersom den har fungerat sämre tidigare. Det rör sig emellertid om ackumulerade fordringar — datan har gömt alla dessa fordringar. Om man sedan vräker ut mängder på en gång blir det naturligtvis plötsligt en uppgång, men den blir inte bestående. Eftersom det har varit botten tidigare måste det bli bättre. Trenden är säkerligen inte bruten, som statsrådet ville göra gällande. Om man räknar med att 100 miljoner kronor skall avskrivas 1969 — det är den siffra som man räknar med — har inte trenden blivit bruten utan den fortsätter. Det är orättvist att påstå att Stockholm befann sig i ett så förfärligt dåligt läge före införandet av data. Stockholm måste ha ett dåligt indrivningsresultat i jämförelse med andra orter — ju större staden är desto svårare är indrivningsverksamheten. Därför är det egendomligt att statsmakterna är inne på linjen att göra kronofogdedistrikten allt större. Statsrevisorernas statistik visar att små distrikt som Ängelholm och Eslöv har de i särklass bästa indrivningsresultaten. Tänk på det, herr statsråd! Slå sönder de stora distrikten i stället för att slå ihop de små! Jag minns de tidigare siffrorna mycket väl, ty detta har naturligtvis intresserat mig. Hälsingborg har inte heller haft några siffror att skryta med. Men det fanns tider då Stockholm hade bättre indrivningsresultat än Göteborg — jag tror att siffrorna t.o.m. var uppe i Hälsingborgs klass. Siffrorna var visserligen inte precis överdådiga, men de var bra för en så stor stad. Det är därför som sagt orättvist att klassa ned resultaten i Stockholm före datateknikens inträde — de var betydligt bättre då än nu och fullt i paritet med siffrorna i Göteborg. I stället för att föra in det misslyckade datasystemet borde man slå sönder staden i distrikt med en kronofogde som har hand om var sitt. Det vore säkerligen effektivare. Som fru Nettelbrandt sade har vi inte beskyllt personalen för någonting — tvärtom har vi sagt att det är beundransvärt av den att klara indrivningarna så bra som den gör, och jag högaktar den för detta. Den har kommit i blåsväder från två håll, uppifrån och från allmänheten. Herr statsrådet kryper vidare bakom en bestämmelse enligt vilken diskussion av utnämningar inte skulle få förekomma i detta sammanhang. Det vore mig fjärran att rikta kritik mot någon anställd hos myndigheten, men jag vill däremot rikta kritik mot regeringen i den aktuella utnämningsfrågan. Jag förmodar att det är tillåtet att, såsom fru Nettelbrandt säger, diskutera förfaringssättet. Det är nytt, och man har såvitt jag vet aldrig tidigare handlat på detta sätt. Jag tycker att jag kan fordra att få veta hur man kan tillåtas frångå praxis på detta sätt. Jag vill också gärna ha svar på frågan om statsrådet är hundraprocentigt förvissad om att det är möjligt att applicera datatekniken på exekutionsväsendet. Tror man att den kan användas i alla sammanhang? Kan det inte tänkas områden där den lämpar sig mindre väl? Jag tycker att stockholmsexperimentet till fullo visat att så är förhållandet. Jag vill också fråga statsrådet om det är avsikten att ADB skall införas vid alla kronofogdemyndigheter i landet eller om vi ännu kan leva i hoppet om att bli förskonade från detta.

Herr talman! Med anledning av den sista frågan vill jag säga att vi naturligtvis överväger hur långt det är möjligt att gå i utnyttjandet av datatekniken. Det skulle vara mig fjärran att för söka framstå som en som på denna punkt utan vidare kan ge kategoriska besked, och jag tror inte heller att herr Sjöholm kan göra det. Vi kan båda inse att det är svårigheter förknippade med ett införande av ADB, men vi kan å andra sidan konstatera att kanske betydande vinster skulle kunna göras om datatekniken håller vad den lovar även på detta område, och det är ju därför vi vill pröva den. Fru Nettelbrandt sade att jag, om jag fattade henne rätt, borde hålla mig till färskare siffror. De siffror jag använt mig av i min replik avsåg tiden 1 augusti 1968—12 mars 1969. Jag vet inte om fru Nettelbrandt har ännu färskare siffror, men de förbättringar jag redovisat i min tidigare replik är baserade på denna tidsperiod. Vidare sade fru Nettelbrandt liksom även herr Sjöholm att jag skulle vara alldeles för optimistisk. Jag har redovisat den inställning som myndigheten i fråga givit uttryck för på denna punkt. Man har där i dag ansett sig kunna konstatera att man kommit ett gott stycke på vägen när det gäller att behärska de initialsvårigheter man haft, och därför ser man mera optimistiskt på möjligheterna att klara problemen i detta sammanhang. Även om man står inför svårigheter bör man inte, fru Nettelbrandt, redovisa en sådan nattsvart pessimism, som jag tycker framkommit i de inlägg fru Nettelbrandt och herr Sjöholm gjort. Det ger nämligen det intrycket att ni skulle ha en tendentiös syn på hela den fråga vi diskuterar. Om myndigheten kan konstatera att det finns goda utsikter att komma fram till en lösning av de problem som existerar, tycker jag mig kunna ha anledning till en viss optimism. Fru Nettelbrandt är kanske notoriskt mera pessimistisk än jag, och det kan jag i så fall inte göra så mycket åt. Fru Nettelbrandt sade vidare att det nästan hade varit bättre om vi inte hade gett oss in på försöken med ADB, och detta antyddes även av herr Sjöholm. Kan någon av fru Nettelbrandt eller herr Sjöholm säga vilket indrivningsresultat vi hade haft i Stockholm, om vi inte hade infört ADB och alltså hade försökt följa upp utvecklingen med det system som vi tillämpade före omläggningen till ADB? Slutligen vill jag säga att EON fortfarande bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Jag vill dessutom inte vifta bort några svårigheter i detta sammanhang. Jag har hela tiden understrukit att jag är väl medveten om att det finns svårigheter och att jag är intresserad av att få del av alla dessa. Jag är beredd att diskutera svårigheterna och att pröva de problem som uppstår liksom att ta del av alla förslag och synpunkter, som framförs i frågan om hur vi skall kunna möta dessa svårigheter. Jag viftar inte bort några svårigheter, men jag tror inte heller att man skall raljera bort dem, utan man skall i stället med respekt för de problem vi har försöka att allvarligt diskutera lösningen.

Herr talman! Herr statsrådet använde nu för andra gången i ordningen under debatten ordet raljera. Jag vet inte vem som kan åsyftas med det, jag har inte uppfattat att någon i den här debatten raljerat med de här tingen. Jag tycker det är alltför allvarliga frågor för att man skall använda sig av den metodiken. Sedan sade herr statsrådet att både herr Sjöholm och jag uttalat oss mera pessimistiskt än vad herr statsrådet gjorde och att det kan vara en fråga om läggning. Ja, när det gäller optimism tror jag att jag vågar konkurrera med herr statsrådet. Men det kan också vara så att det mera är fråga om realism än pessimism. När man studerar den här frågan tror jag inte det är alldeles utan belägg man kan använda det uttrycket. Herr statsrådet sade nu igen att nämnden bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Ja, men då skulle jag vilja rekommendera nämnden att ta kontakt med personalen och dess olika företrädare för att få höra i vad mån den förmenta utbildningen har den effekten, att de känner att de kan klara uppgifterna och klara förståelsen för de här frågorna. Så är inte fallet för närvarande, och det är anledningen till att man på det här sättet med egna medel sätter i gång en utbildning av annan art. Men det finns all anledning att söka sammanfatta synpunkterna. Vad den här debatten har gått ut på är att personalen vill få gehör för sina synpunkter, och det är ju inte alldeles omodernt att förfäkta något sådant. Personalen borde vinna gehör för sina synpunkter så att man i utbildningen får med vad som behövs för att klara av arbetet. Sedan var det tal om siffror. Mina siffror gällde fram till april. Jag uppfattade inte att herr statsrådet hade några nyare siffror. Vi har förut talat om kalenderåret 1969, och längre framåt i tiden än där vi nu är kan vi ju rimligen inte komma när vi talar om trenden. Vi är ju så att säga i slutet av den trend vi ju åtminstone har någon erfarenhet av. Detta är ingalunda särskilt lugnande, utan ger snarare — jag skall inte använda starka ord, då tror herr statsrådet att det är ett utslag av pessimism — med en realistisk bedömning anledning till stor eftertanke. Den trend vi haft under det här året och de uppgifter jag lämnade i mitt första anförande om den närmaste utvecklingen pekar i samma riktning.
Herr talman! Fortfarande talar herr statsrådet inte alls om det extremt underliga utnämningsärendet, och jag tycker det är märkligt. Herr statsrådet åberopar vad myndigheten säger, men vad är myndigheten? Jag tror det är god företagsdemokrati att lyssna också till de underordnade, till dem som sköter jobbet. Jag tror att de samfällt anser att detta inte är som det skall vara. Vad jag kallar myndigheten är alla de som sköter jobbet och verkligen har att se till att det fungerar. Statsrådet talar om en tendentiös tolkning från min och fru Nettelbrandts sida. Det tycker jag också är felaktigt, vi har fakta att stödja oss på. Det finns siffror, och det är ett faktum att ärendena hopar sig och blir liggande och att resultatet blir sämre. Det är inte någon tendens som vi spårar, utan det är fakta som man helt enkelt inte kan komma ifrån. Statsrådet frågar var vi skulle stå utan ADB. Jo, utan ADB skulle vi stå i en bättre situation, ty läget var, som sagt, inte så dåligt tidigare. Med personalförstärkningar och med den goda personal som redan finns skulle resultatet vara avsevärt mycket bättre, om vi inte hade haft ADB. Det fungerar ju i andra städer. Göteborg har ingen ADB. Det är också ett mycket stort distrikt, men indrivningsresultatet där är dubbelt så bra som Stockholms. Det hade man ingalunda när distrikten arbetade på jämställd fot. När Stockholm var förskonat från detta elände, var Stockholms siffror ibland t.o.m. bättre än Göteborgs. Nu är Göteborgs alltså dubbelt så bra som Stockholms. Säger det inte en hel del? På statsrådets fråga kan man bara svara att utan ADB hade Stockholm hävdat sig bättre, kanske med vissa förändringar i organisationen, som jag sade tidigare. Det är bra med optimism, men att vara optimist när det gäller detta förhållande inom =:indrivningsverket i Stockholm är att vara optimist in absurdum. Det är kanske bra det också, men det kommer man inte så långt med. »Om det håller vad det lovar», säger statsrådet. Ja, vad lovar det? Det lovar nästan kaos, och det har det tidvis varit. Att man kan sätta något hopp till vad ADB har lovat inom detta område tycker jag är mycket egendomligt. Måtte statsrådet inte hysa för stora förhoppningar! Utnämningsärendet är jag fortfarande mycket intresserad av. Vad som där förekommit är ytterst egendomligt.
Herr talman! Jag skall bara helt kort till sist för min del konstatera att herr Sjöholm bedömer att den utveckling vi har att vänta när det gäller indrivningsverksamheten i stockholmsområdet går emot kaos och därav hans pessimism. De myndigheter som jag hänvisat till — kronofogdemyndigheten, länsstyrelsen och exekutionsväsendets organisationsnämnd — har en annan uppfattning. De säger att utvecklingen är på väg att gå i motsatt riktning, och därför är de optimistiska. Det är på den optimismen som jag har funnit anledning att grunda min mera positiva bedömning än den herr Sjöholm givit uttryck för.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag är beredd medverka till en särskild upprustning av vägarna i anslutning till kommunreformen. Vid upprättande av flerårsplanerna för det statliga vägbyggandet beaktas bl.a. behovet av goda vägförbindelser till kommunblockens centralorter. Dessa planer revideras författningsenligt vart tredje år och därvid underkastas samtliga inom en region föreliggande vägbehov en samtidig och inbördes angelägenhetsprövning. Vid arbetet på flerårsplanerna medverkar bl a. vägnämnder, länsvägnämnder och länsstyrelser. Detta bör utgöra en säkerhet för att vägbehoven inom en region blir allsidigt belysta och prövade. Jag utgår från att man vid den lokala prioriteringen beaktar även de behov som här avses.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för att jag har fått ett svar, men tyvärr måste jag ge uttryck åt en stor besvikelse över svarets innehåll. Statsrådet åberopar länsmyndigheternas medverkan vid vägplanernas upprättande, och jag är klart medveten om att länsvägnämnder och länsstyrelser ägnar denna fråga mycket stor uppmärksamhet och ger den en allsidig belysning när flerårsplaner upprättas och när dessa sedan revideras. Men vad hjälper det, om inte statsrådet medverkar till att det anvisas medel till att bygga dessa angelägna vägprojekt? Därför är det inte länsmyndigheterna utan landets kommunikationsminister som har det främsta ansvaret. Av årets statsverksproposition framgår att anslagen till riksvägar ökar, medan anslagen till byggande av länsvägar minskar. År 1968 var anslaget till länsvägarna 185,4 miljoner kronor, 1969 var det 153,3 och 1970 blir det 147 miljoner. Orsaken till att jag tar upp detta problem är helt enkelt att i de pågående diskussionerna om kommunsamman slagningar kommer frågan om ett tillfredsställande vägnät mellan kommunblockens olika delar och centralorter ofta med i bilden. Jag hör själv hemma i ett kommunblock där vägfrågan är mycket aktuell. Det är helt naturligt att ta upp denna diskussion därför att vägnätets beskaffenhet är av avgörande betydelse för en blivande kommuns möjligheter att fungera på ett tillfredsställande sätt. När kommunblocksfrågan behandlades i riksdagen år 1962 fanns bl.a. näringslivets utveckling och möjligheter med som ett starkt påtalat motiv för kommunblocksbildningen.

Därför tillstyrkte utskottet — vilket sedan också blev riksdagens beslut — att regionerna kommunblocken bygges upp kring centralorter och omfattar de områden som kommersiellt, ekonomiskt och kommunikationsmässigt hör samman med dessa centra. Jag föreställer mig att i botten på detta resonemang låg den uppfattningen att det skulle finnas ett kommunikationssystem som kan fungera på ett tillfredsställande sätt. I december 1964 aktualiserade jag ungefär samma frågeställning som i den interpellation som jag fått svar på i dag. I sitt svar meddelade dåvarande kommunikationsministern Skoglund att under arbetet med upprättandet av nya flerårsplaner för den ordinarie statliga vägbyggnadsverksamheten under perioden 1964—1968 hade bl.a. behovet av vägar till kommunblockens centralorter beaktats. Han hänvisade också till den revision av flerårsplanerna som författningsenligt skulle äga rum år 1966. Men hur mycket har hänt på det här området? Är verkligen kommunikationssystemet tillfredsställande ordnat i kommunblocken? Jag vågar säga att så inte är fallet. I regel är det de svagast utvecklade blocken — där näringslivet behöver ett ordentligt stöd — som har de sämsta kommunikationerna. Det är därför angeläget att en ordentlig upprustning av vägnätet verkligen åstadkommes. Jag hoppas att kommunikationsministern verkligen gör ansträngningar för att ge kommunblocken och de blivande kommunerna de vägar som behövs för att kommunikationerna skall fungera. Nu får vi ganska snart åter tillfälle att behandla kommunblocksfrågan, eftersom kommunikationsministern anser det angeläget att på nytt ta upp frågan om att i stället för en frivillig sammanslagning genomföra en lagstiftning. Jag finner det märkligt att kommunikationsministern i detta sammanhang inte har haft något att säga om upprustningen av vägarna inom de blivande kommunerna. Vägarna utgör ju dock en grundförutsättning för att näringslivet inom en kommun skall fungera och utvecklas. Ett av de vägande skälen för kommunblocksbildningen var också att skapa bättre underlag för näringslivet och dess utveckling. Det förvånar mig alltså att kommunikationsministern i sitt interpellationssvar i dag inte haft något att säga om vad han avser att göra i detta avseende. Jag upprepar därför min fråga, om statsrådet för sin del är beredd att medverka till en särskild upprustning av vägarna i anslutning till kommunreformen.
Herr talman! Jag förstår att herr Gus tavsson i Alvesta menar att vi på något sätt skulle anvisa särskilda medel för att upprusta vad man kan kalla vägar av speciellt intresse för att åstadkomma bättre kommunikationer inom kommunblocken. Man har diskuterat möjligheterna att speciellt prioritera den typen av vägar, men när man gjorde en inventering av hur man i så fall skulle gå till väga fann man, att det var mycket svårt att bryta ut och specialbedöma sådana vägar i förhållande till alla andra önskvärda vägupprustningar. Man fann det vara riktigast att bedöma hela vägnätet i förhållande till de resurser som man hade att satsa på vägarna. Det är svårt att skilja ut ett bestämt antal vägar och benämna dem kommunblocksvägar. Lika väl som det kan röra sig om länsvägar som förbinder en delkommun med exempelvis centralorten, kan det vara fråga om riksvägar som förbinder delkommunen med centralorten. Det kan alltså alltid diskuteras på vilka vägar man skall satsa för att i första hand gynna de bättre kommunikationer som herr Gustavsson främst är ute efter, nämligen kommunikationerna inom kommunblocken. I samband med de prioriteringar som görs och som skall göras på nytt igen under detta år i de planer som man arbetar med har påpekats angelägenheten att ta hänsyn till de frågor som herr Gustavsson har berört. På samma sätt kommer ett sådant påpekande också att ligga med i direktiven för den vägplanering som man skall göra för nästa treårsperiod. Jag förstår att herr Gustavsson med sitt inlägg avsåg att säga att man kanske först borde sörja för att vi hade alla vägar i det skick vi önskar innan man aktualiserade ett genomförande av exempelvis kommunindelningsreformen. Jag tror att man på den punkten får säga att när vi diskuterar samhällsplanering över huvud taget kan vi nog mycket sällan inta den positionen, att vi skall vänta med angelägna reformer tills vi i alla avseenden är färdiga med i och för sig önskvärd standard på skilda områden. Om vi skulle vänta med angelägna reformer, skulle vi i hög grad medverka till att fördröja den allmänna förbättring av förhållandena i samhället som vi ständigt måste söka främja. Vi kan inte avstå från att vidta sådana åtgärder som skall underbygga våra möjligheter att bättre utnyttja gemensamma resurser därför att vi inte i alla avseenden är tillfredsställda med den standard som vi har på vissa avsnitt inom samhället.

Herr talman! Jag uttrycker min förvåning över att kommunikationsministern inte har tagit upp vägarna i detta sammanhang, när han anser det så angeläget att nu framlägga förslag till lagstiftning i fråga om kommunsammanslagningen. Kommunikationsministern anför ju där att kommunindelningsreformen har gått för långsamt och att detta är motivet för förslaget om lagstiftning. Jag tror man kan säga att kommunalmännens arbete för kommunsammanslagningen inte har gått långsammare än kommunikationsministerns arbete för att rusta upp vägarna. Jag tycker det borde vara en samordning på den punkten. Beträffande anvisandet av särskilda medel så kan vi i statsverkspropositionen se hur medelstilldelningen just till länsvägarna har minskat under senare år. Jag är medveten om att det kan vara svårt att bryta ut vissa vägar, men att bara säga till vägmyndigheterna på länsplanet att de skall prioritera när de har många angelägna projekt — det är många kommuner som behöver ifrågavarande vägar — räcker inte, ty det är pengar som måste till. I många av våra kommunblock finns det kommuner som får en helt ny centralort, men där finns ingen väg att räkna med, d.v.s. med en standard som svarar mot dagens krav, utan det är alltjämt den gamla kostigstypen. Jag tror att kommunikationsministern har åkt dessa vägar och känner väl till dem. I flera andra kommunblock, bl.a. det som jag hör hemma i, är man positivt inställd till att gå samman under detta år. Men så kommer vägfrågan in i bilden, och då uppstår tveksamhet. Hela sammanläggningsfrågan hänger just på de dåliga kommunikationerna. Om problemen skall kunna lösas måste vi alltså ha mera pengar till upprustning av länsvägarna.
Herr talman! Man kan naturligtvis stå här och tala allmänt om att vi måste få fram mera pengar till en upprustning av vägarna. Jag vill emellertid erinra om att vi hade en vägdebatt här i riksdagen för inte så länge sedan, och sedan man i den debatten hade hållit sina stora tal och förklarat hur mycket pengar som behövdes, så visade det sig när vi sedan voterade om anslaget att centerpartiets bud skilde sig från regeringens med bara 6,3 miljoner kronor — i en tvåmiljardersbudget! Det utrymme för de stora förbättringar som herr Gustavsson i Alvesta här talar om torde därför inte finnas. Då kanske herr Gustavsson menar att vi skall lägga mindre av upprustningen på riksvägarna än vi gör i dag och upprusta mera på länsvägarna. Det är en svår avvägningsfråga, och där har vi fått välja att lägga de begränsade medel som herr Gustavsson och jag i detta hus anslår på de objekt som har bedömts vara de ur allmänna, trafikekonomiska, näringspolitiska och andra synpunkter mest angelägna. Någon annan turordning är det väl mycket svårt att komma fram till. Så länge vi båda tycks acceptera den ordningen kan vi tyvärr inte göra den trolilkonsten att er bjuda bättre vägar på en gång i varje kommunblock. Men vi skall naturligtvis hela tiden ha uppmärksamheten fästad på att när vi prioriterar på länsplanet skall vi också i mesta möjliga mån försöka tillgodose de mest vitala vägintressen som anmäler sig i samband med kommunsammanläggningsfrågorna.

Herr talman! Jag tillåter mig att något litet lägga mig i detta meningsutbyte. Det ligger nära till hands att jag gör det, eftersom vi i en interpellationsdebatt i går diskuterade just ADB-systemet, som har införts vid kronofogdemyndigheten i Stockholm. När finansministern nu säger att uppbördsväsendet har fungerat väl med detta ADB-system finns det anledning framhålla att när det gäller indrivningsväsendet har det inte slagit väl ut. Tvärtom är förhållandena vid kronofogdemyndigheten i Stockholm närmast kaotiska. Den saken slog vi som sagt fast i går. Jag vädjade i går till kommunikationsministern att han skulle bidra till att exekutionsväsendet i landet i dess helhet skulle förskonas från införandet av databehandling. Jag vill vädja även till finansministern, som har inflytande härvidlag, att vi skall förskonas från detta.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat, om jag vill medverka till sådan ändring av gällande bestämmelser för utbekommande av vårdbidrag under terminstid för barn som vistas vid elevhem för psykiskt utvecklingsstörda, att bidraget utgår även för vistelse i eget hem under veckoslut. Frågan om vårdbidrag till anstalts "vårdade barn för tid då de vistas i hemmet har varit föremål för prövning senast i samband med riksdagens behandling av proposition 1966: 59. Pensionsförsäkringskommittén, vars förslag låg till grund för propositionen, hade funnit att vårdbidrag för sådana barn borde utgå för tid då de vistas i hemmet, om vistelsen inte avser en alltför kort tidsperiod och föräldrarna alltså kan antas ha särskilda av invaliditeten förorsakade kostnader för barnet. Kommitténs förslag gick ut på att vårdbidrag skulle utgå då barnet under hel kalendermånad vistas i hemmet. torde vistas i sina föräldrahem så långa perioder som en månad, anslöt sig till motionärernas förslag. Utskottet förordade att reglerna skulle utformas så, att en vårdtid i hemmet om minst 14 dagar i en följd berättigar till vårdbidrag. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan. Kungl. Maj:t har sedermera meddelat bestämmelser som överensstämmer med vad riksdagen sålunda uttalat. Det rör sig här om en avvägningsfråga där flera olika synpunkter får anläggas. De nuvarande bestämmelserna har, som framgår av vad jag anfört, tillkommit efter ingående överväganden cch på grundval av vad riksdagen uttalat.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min interpellation. Såsom framgår av interpellationen och av det svar jag fått gällde min fråga vårdbidraget för de barn som vistas vid elevhem för psykiskt utvecklingsstörda, alltså för barn som går i särskola. Statsrådet uppehåller sig emellertid i sitt svar genomgående vid frågan om vårdbidrag till anstaltsvårdade barn för den tid de vistas i sitt hem. Det är riktigt, såsom herr statsrådet påpekar, att pensionsförsäkringskommittén i första hand diskuterade denna fråga och även att dess förslag låg till grund för riksdagens beslut 1966. Sedan dess har emellertid kommit in ett nytt begrepp på detta område, nämligen i samband med antagandet av den nya omsorgslagen 1967, vilken trädde i kraft den 1 juli 1968. I den proposition där omsorgslagen framlades anförde statsrådet bl.a. följande: »Det är självfallet i princip önskvärt att eleverna reser hem över veckosluten i så stor utsträckning som möjligt. Det bör därför vid behov finnas femdagarshem eller femdagarsplatser i fråga om vilka det förutsätts att eleven under veckosluten bor utanför elevhemmet, om inte något särskilt hinder möter.> Det är just den saken som jag tagit upp i min interpellation. När landstingen nu försöker följa upp omsorgslagens intentioner innebär det bl.a. att man när man bygger ut särskoleverksamheten också bygger skolhem. Jag har erfarenhet härav från min hemtrakt, där landstinget den 1 januari i år tog i bruk ett nytt elevhem med drygt 60 platser. Cirka 90 procent av dem som bor där åker regelbundet hem varje vecka — de är alltså i sina hem från fredag kväll till söndag kväll, d. v. s. under två dagar. Det är just den gruppen jag har interpellerat om. Jag anser att här möter man en ny situation, och därför har jag ifrågasatt om det inte vore lämpligt att genomföra en ändring. Barnen är som sagt hemma två av veckans sju dagar, och då vore det enligt min mening riktigt att av vårdbidraget under skoltiden 2/7 utgick till föräldrarna.

Herr talman! Beslutet om fria hemresor för den grupp barn och ungdomar det gäller innebär utan tvivel i sig en väsentlig förbättring. Vad gäller vårdbidrag vid tillfällig vistelse i hemmet vill jag än en gång påpeka att de nuvarande bestämmelserna, som alltså medger att vårdbidrag utgår om barnet är hemma i 14 dagar, har tillkommit efter frågans behandling i pensionsförsäkringskommittén, vilken för övrigt föreslog att tiden skulle sättas till en månad. Herr Gustavsson i Alvesta säger att det inte är fråga om den saken utan att ett nytt begrepp har tillkommit genom omsorgslagen, som trädde i kraft 1968. Det föreligger alltså en ny situation, menar herr Gustavsson i Alvesta. Men i princip är det ju fråga om detsamma — det är fråga om barn som är på anstalt men som vid skilda tillfällen vistas i sitt hem. Härvidlag har alltså riksdagen tagit ställning. Låt mig emellertid tillägga, herr talman, att jag tror att det ur alla synpunkter är värdefullast att i första hand förbättra vården av de grupper det här gäller. Detta har vi ju varit inriktade på då det gällt reformerna på detta område. Årets riksdag har som bekant höjt anslagen till anordnande av institutioner för psykiskt utvecklingsstörda från 6 miljoner till 10 miljoner och bidraget till drift av särskolor från 20 miljoner till 35 miljoner. Det är på dessa områden som det i dag sker väsentliga saker, som utan tvivel är av stor betydelse för dessa barn.
Herr talman! Vi måste hålla isär begreppen. Å ena sidan har vi den kategori som ständigt vistas på vårdhemmen, och det var i första hand den gruppen som diskuterades i pensionsförsäkringskommittén, varvid tiden sattes till en månad, medan riksdagen sedermera bestämde att det skulle vara 14 dagar. Men den grupp jag interpellerat om är den som går i särskola och som reser hem vid varje veckoslut. Föräldrarna till de barn som reser dagligen får i regel helt vårdnadsbidrag under skoltiden, medan föräldrarna till de barn som vistas på skolhemmet under fem dagar inte får någonting. Vid ett studium av förarbetena och av propositionen som låg till grund för riksdagens beslut 1967 finner man, herr socialminister, att det är en väsentlig skillnad i förhållande till tidigare lag. Begreppet femdagarshem infördes, och socialministern har rekommenderat att landstingen skall tillämpa det systemet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Visserligen innehåller detta svar inte mycket nytt frånsett uppgiften om att Sveriges Radios publikundersökningssektion har genomfört den planerade undersökningen av hur barn upplever våld i TV. Denna undersökning är nog så intressant, men den omfattar ett alltför litet material och är därtill ofullständig. Man säger själv i redogörelsen för undersökningen, att orsak och verkan i detta sammanhang är invävda i varandra i ett särdeles komplicerat samspel, som för att kunna klarläggas kräver forskningsinsatser av sådan omfattning att Sveriges Radio inte ensamt kan svara för att problematiken genomlyses. Man säger också att resultaten inte bör generaliseras till att gälla alla barn i åldern fem—sex år, utan får betraktas som en plattform för vidare studier. Jag finner det värdefullt att just detta sägs. Det hindrar dock inte att resultatet av undersökningen är av stort intresse. Jag ber att senare få återkomma till detta. I övrigt tycks det ha hänt mycket litet under året. Det symposium, som anordnades av filminstitutet i maj förra året och som vi väntade så mycket av, ledde endast till att en mindre arbetsgrupp bildades, som skall syssla med vissa metodproblem i samband med forskning rörande filmens verkningar på lång sikt, säkerligen en viktig men dock en begränsad uppgift. Vi får också reda på att intresserade forskare inbjudits att lägga fram forskningsprojekt. Huruvida riksbankens jubileumsfonds anslag till utarbetande av ett program för masskommunikationsforskning givit något resultat får vi däremot inte veta något om. Det vore värdefullt, om utbildningsministern ville säga något även om den saken. Tyvärr måste jag än en gång konstatera, att vår forskning på detta enligt beteenden och handlingsmönster min mening mycket viktiga område är tämligen begränsad och synnerligen ofullständig. Här krävs väsentligt ökade insatser. Det för mig mest angelägna är att få klarlagt — så långt detta nu låter sig göra — i vilken utsträckning massmedia, och då särskilt film och TV, påverkar människors beteenden och handlingsmönster. För närvarande förs vitt skilda meningar till torgs, och faktaunderlaget för olika påståenden är inte vad det borde och kunde vara. Den debatt som pågår i frågan visar tydligt att det är en ganska allmän uppfattning, att massmedia har stora möjligheter att påverka människors inställning och handlingsmönster. Många som arbetar bland barn och ungdom anser t.ex. att TV har ett synnerligen stort inflytande. För egen del kan jag inte glömma ett brev, som jag fick för ganska länge sedan och som återgavs i en remissdebatt häromåret. I det brevet skrev en mor bl.a. följande: »Hur kan vi samtidigt som vi vill satsa allt i fråga om barnens utbildning låta nedbrytande krafter omintetgöra all moralisk fostran? Det gäller i hög grad både i Sverige tillåtna filmer och ännu mera TV. Vad har vi enkla människor att sätta emot dessa suggestiva massmedia? Hur långt får Sveriges Radio/TV tillåtas gå i fråga om avskyvärda sex-scener i sammanhang där man i förväg minst kan ana det?» — Jag ber att få understryka att det inte är jag som ställer denna fråga till utbildningsministern. — »Vi köper TV-apparater i någon mån för att barnen skall hållas hemma. Och vad ger vi dem? Kanske kunskap — kanske en snedvriden inställning till livet?> Hon slutade brevet på följande sätt: >Undertecknad är ej ombedd att föra någons talan men vet likväl att många bekymrade — för att inte säga förtvivlade — föräldrar vädjar till vårt folks ledande män och kvin nor. Tänk på våra barn, som vi vill fostra till riktiga människor, och tänk på vårt folks framtid!» Så långt brevet, som visar en bedömning av massmedias påverkan. Andra menar att det inte har så stor betydelse vad som bjuds i radio, TV och andra massmedia. Meningarna är också delade i fråga om hur olika åldersgrupper påverkas av film och hur påverkan från film skiljer sig från påverkan av liknande slag från andra massmedia. I en rapport från Europarådets kommitté angående filmens inflytande på ungdomsbrottsligheten, publicerad i fjol, påpekas att resultaten av undersökningar i många länder antyder att massmedia verkligen har inflytande på barns och ungdomars värderingar och att man inte kan utgå från att detta inflytande är vad vi skulle kalla gott. Visserligen tycks massmedia snarare stärka existerande värderingar, säger man, än förändra dem som redan finns. Men där starka värderingar inte finns i förväg kan massmedias inflytande vara avgörande. Ett annat resultat av denna och andra undersökningar är att det alltid är de svagaste som blir värst utsatta; de barn vilkas familjer har minst att erbjuda i fråga om kulturell stimulans tar mest intryck av massmedia, inte minst av deras sämsta sidor. Inte alla föräldrar uppmuntrar sina barn att läsa böcker eller läser ens själva särskilt mycket, inte alla föräldrar talar med sina barn om vad de ser i programmen, inte alla föräldrar kan stänga av TV och hitta på någon annan sysselsättning som barnen blir lika intresserade av. Just barnen i sådana familjer är mest utsatta för vad TV behagar bjuda. Vidare visar många studier otvetydigt att barn som redan är i farozonen psykologiskt sett, barn som tenderar till psykoser eller neuroser eller är utsatta för dåliga sociala inflytanden kan få beteenden och handlingsmönster dessa tendenser förstärkta av våldsinslag i TV-program. Om alltså socialt och psykologiskt oskadade barn inte, såvitt man nu kan bedöma, tar någon skada av programmen, så är det ju inte ett skäl att utsätta de minst motståndskraftiga för sådant som kan bli en ytterligare påfrestning för dem. Från de mest oväntade håll förnekar man dock den attitydoch normpåverkan genom t.ex. TV som man tror så bergfast på i positiva sammanhang. Man kräver vetenskapliga bevis för TV:s påverkan, vilket man inte kräver för sina egna påståenden att den inte påverkar människors beteenden. Andra anser att problemet med gränsdragningen mellan skadligt och oskadligt är så stort att det i yttrandefrihetens namn är bäst att släppa igenom allting. Ovissheten och osäkerheten på detta område skulle säkerligen inte vara så stora, om vi fått fram en större och mer ambitiös forskning. Det finns redan resultat som visar att film kan förändra attityder — jag har nämnt några sådana. Den av utbildningsministern omnämnda publikundersökningen visar också att så är fallet. Man säger där att det verkar som om den film det gällde orsakat vissa långtidseffekter i fråga om aggressivitet och att de högexponerade barnen, d. v. s. de som sett flera avsnitt, påverkades mer än de lågexponerade. Filminstitutets = filmforskningsgrupp har också, som jag anförde redan förra året, ansett sig kunna konstatera att massmedias effekter på attityder och värderingar är mer omsorgsfullt belagda i forskningslitteraturen än mer iögonenfallande effekter, som tillskrivits filmpåverkan i form av skräckreaktioner, våldsuttryck och brottsförövanden. Och ändå vet vi att påverkan förefaller vara mycket stor även i det senare fallet. Ett belysande exempel fann jag i några uppsatser, där några barn hade skrivit över ämnet »När jag blir stor». De beskrev där hur de skulle skjuta och döda och sedan resa hem och titta på »dödning» i TV. Att döma av undersökningar utförda med betryggande statistisk analys kan en film otvivelaktigt medföra förskjutningar i individernas attityder och värderingar. Flera filmer med likartad tendens ger tillsammans större effekt än enstaka filmer. Och det råder redan nu enighet om att det är de socialt och kulturellt svagast rustade som konsumerar mest våldsfilmer och påverkas mest i sina attityder. Det är alltså enligt min mening tämligen väl dokumenterat, att massmedia och då främst filmen och därmed även TV — vi kan tillägga i särskilt hög grad TV — påverkar attityder och värderingar och att det därför redan nu borde vara självklart att ta hänsyn härtill vid programutformningen. Men tyvärr tycks det inte vara en allmän mening. Inte minst av den anledningen måste forskning som klarlägger hur det i verkligheten förhåller sig komma till stånd, och detta utan någon tidsutdräkt. Enligt mångas mening skulle t.ex. en ordentlig satsning på god barn-TV vara en viktig kulturpolitisk reform, och man kan med Gunilla Ambjörnsson fråga, varför t.ex. barnoch ungdomsavdelningen på TV har lägre anslag än någon annan avdelning. Enligt Kerstin Elmborn är en del av förklaringen till att det görs så litet på det här området den, att så få människor i själva verket tror på TV:s roll som attitydoch normbildare. »Man repeterar visserligen frasen som papegojor», säger hon, »därför att den låter professionell och passar i vissa sammanhang. Men man saknar djupare förmåga och vilja att inse den verkliga innebörden av filmens och TV:s normbildande betydelse.» Det kan kanske sägas att Kerstin Elmhorn är alltför pessimistisk i sin bedöm beteenden och handlingsmönster ning. Men kvar står behovet av forskning på området som kan skapa klarhet och utgöra underlag för någorlunda säkra slutsatser, slutsatser som inte kan negligeras.

Det behövs undersökningar, inte om TV:s effekt i största allmänhet på alla barn, utan om vissa programtypers effekt på vissa typer av barn, och dessutom om hur dessa effekter kumulerar under årens lopp. Eftersom programutbudet varierar något från land till land och barnens sociala miljöer inte heller är identiska ens inom olika industrialiserade länder måste här varje land i någon mån utföra sin egen forskning och kan inte lita på vad som gjorts utomlands. Studier av denna typ har såvitt känt är knappast gjorts alls. Det är dessutom viktigt att ha någon kunskap om dessa frågor, innan vi tar ställning till frågan om internationella sändarsatelliter som täcker även Sverige. Ett resultat som visar att påverkan på attityder och beteenden är relativt stor måste samtidigt innebära ökat ansvar för dem som bestämmer över film och TV. Televisionen är särskilt viktig därför att den når ut till de flesta svenska hem. Den finns i vardagsrummen, och den når tittare på alla åldersstadier, även de allra yngsta. Den som sett barnen, även små barn, timme efter timme sitta fastbundna vid TV-rutan frågar sig onekligen vad resultatet kommer att bli. Därmed kommer jag in på en fråga som vi också debatterade förra året, nämligen frågan om Radio-TV:s ansvar. Vi var då överens om, utbildningsministern och jag, att Radio-TV skulle gå fram med en viss försiktighet i väntan på det forskningsresultat som vi hoppas skall komma och komma relativt snart. Eller som utbildningsministern uttryckte det: »Visst finns det skäl till försiktighet när det gäller våld i alla tänkbara sammanhang.» Han påpekade också att i själva avtalet mellan Sveriges Radio och staten, med det kvalitetskrav som här frågor måste handhas med stor försiktighet. Jag är för egen del angelägen att understryka detta även nu, och jag hoppas att också utbildningsministern fortfarande är av samma mening. Men sedan vill jag gärna tillägga att ansvaret för vad barnen får se och höra it.ex. TV delas av föräldrarna. Ett alltför okritiskt och alltför omfattande TV tittande har, om man får tro den utredning i USA som bekantgjordes här i vintras, betydande negativa verkningar. Det hindrar barnens normala utveckling genom att de matas med redan färdiga fantasibilder i en ålder, då den egna fantasin är som livligast och då fritt fantiserande och skapande är en nödvändig del av utvecklingen till psykiskt normala och harmoniska individer. Den amerikanske forskaren slår också fast att regelbundet TV-tittande gör barn passiva. Han säger att de undersökningsresultat som nåtts hittills visar att barn i ålder upp till fyra år inte bör se TV; från och med fem år kan de tillåtas se på TV högst en timme om dagen. Barnens sociala situation spelar också en mycket stor roll. När det gäller dessa ting kan Sveriges Radio hjälpa föräldrarna, bland annat genom att undvika olämpliga program men också genom att förlägga sådana program till tid då det inte bör komma i fråga att barnen ser dem. En annan viktig uppgift för radio och TV vore att göra särskilda program där barnens TV-tittande diskuterades, alltså något av en föräldraskola på detta område. Det vore också värdefullt om radio och TV vore mera angelägna om en utförlig konsumentupplysning, när det gäller programmen, så att föräldrarna i beteenden och handlingsmönster förväg vore förtrogna med kommande program. Det skulle vara till stor hjälp för föräldrarna vid valet av program, som passar deras barn. Jag vill sammanfatta mitt anförande genom att framställa följande frågor till utbildningsministern: 1. är statsrådet tillfredsställd med omfattningen av den forskning vi har när det gäller massmedias påverkan på människors beteenden och handlingsmönster? 2. Om så icke är fallet, är då statsrådet beredd att nu ta initiativ till en vidgad och mera målmedveten forskning på detta område?
Herr talman! Jag har tillgång till protokollet från den ganska ingående debatt som herr Westberg och jag hade beträffande denna fråga i fjol. Jag skall dock inte läsa upp fjolårets repliker utan bara göra några korta kommentarer i anledning av herr Westbergs anförande. På många olika håll bedrivs försök att forska på detta område. Att det inte är så lätt framgår av det symposium som ägde rum i Lund i fjol. Man hade där ingående diskussioner som spelades in på band och därefter skrevs ut och tillställdes samtliga universitet och andra aktuella institutioner dit intresserade kunde anmäla sig för att få del av materialet. Metodproblemen har emellertid visat sig vara mycket svåra; det har inte varit lätt att få fram en kontrollgrupp som är helt isolerad från massmedia o.s.v. Det är alltså inte så förtvivlat lätt att bedriva forskning på detta område. En arbetsgrupp, i vilken ingår bland annat den av herr Westberg åberopade Kerstin Elmhorn, sysslar för närvarande med att försöka få fram metoder. Det har gjorts en undersökning som visade att barn som sett många High Chaparral-filmer oftare väljer att lösa en konflikt med slagsmål än barn som bara sett några få sådana filmer. Majoriteten av barn inom den förstnämnda gruppen brukade gå och lägga sig direkt efter programmets slut i motsats till barn i den andra gruppen som fick stanna uppe och prata en stund. Föräldrarna till barn som ser High Chaparral regelbundet ser själva regelbundet programmen. De ser mer på TV än föräldrar till barn som sällan ser High Chaparral. Under året har det gjorts två anmälningar till radionämnden beträffande våldsinslag i TV-program. Jag kan inte ha någon mening utan refererar till lämnade upplysningar. Den ena anmälan avsåg High Chaparral och gjordes av socialdemokratiska studentklubben i Göteborg. Radionämnden fann att underhållningsvärdet var i hög grad knutet till våldsinslagen men fann att programmet likväl icke stred mot 8 7 i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Nämnden framhöll att underhållningsprogram, där våldet har den betydelse som varit fallet i vissa program i serien, inte är önskvärda i programverksamheten. Om en annan vildavästernserie, Laredo, ansåg radionämnden att programmet inte fyllde önskvärda kvalitetskrav, men den kunde inte finna att serien i sin helhet stred mot ovannämnda 8 7 i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Dessa frågor är alltså föremål för kontinuerlig uppmärksamhet dels genom dessa undersökningar, dels genom att radionämnden får pröva dem i samband med anmälningar. Det är de instrument vi har. Såvitt jag har kunnat finna har Sveriges Radio iakttagit försiktighet när det gäller program med våldsinslag, en försiktighet som är oerhört starkt markerad i jämförelse med vad man kan få se i andra länder men som är markerad även i förhållande till vad som förekom under tidigare år av TV:s historia i Sverige. Jag överlåter som sagt åt Sveriges Radio att under kontroll av radionämnden sköta dessa saker.
Herr talman! Jag förstår mycket väl det senaste som statsrådet sade, att han överlåter åt Sveriges Radio och radionämnden att sköta programval och programutformning. Det har han sagt många gånger förr, och det känner vi väl till, men det är inte heller det som diskussionen gäller här i dag. Dock vill jag i det sammanhanget säga, att vi har möjlighet att ompröva avtalet, om utvecklingen skulle bli sådan att vi finner det önskvärt, så alldeles utan ansvar är inte vare sig utbildningsministern eller riksdagen. Statsrådet ville inte svara på mina frågor, vilket jag beklagar. Jag frågade honom, om han ansåg att den forskning vi nu har är helt tillfredsställande och — om inte så är fallet — om han är villig att ta initiativ till utökad forskning på detta område. Han svarade inte. Han sade att det är så svårt att forska på detta område — det visar resultatet av det symposium som hölls i maj förra året — och att det är väldigt svårt att finna metoder. Jag förstår givetvis mycket väl detta, men om någonting är svårt, herr statsråd, sätter vi in särskild kraft på att klara det, vi skärper oss och vi tar initiativ för att verkligen klara upp svårigheterna. Jag skulle önska att statsrådet ville uttala att han är beredd att göra det. Jag är alltså fullt medveten om att det är svårt, men svårigheter är till för att övervinnas, och detta är ett i mina ögon så oerhört viktigt område, att vi inte får låta oss nöja med att konstatera att det är svårt och sedan inte göra något, utan vi måste satsa verkligt hårt på att finna personer som kan gripa sig an uppgiften på ett framgångsrikt sätt. Det vore märkligt om det inte skulle vara möjligt, om vi verkligen satsade på den saken. Frågan står alltså kvar: Är statsrådet tillfredsställd med den omfattning forskningen har i dag och — om inte — vill statsrådet ta initiativ för att mera görs på detta område?

Herr talman! Herr Strömberg har frågat mig, vilka åtgärder jag ämnar vidta för att med avseende på de studerandes ekonomiska och sociala bakgrund få till stånd en jämnare rekrytering vid universitet och högskolor. Utbildningspolitiken i vårt land har sedan länge varit inriktad på att bereda alla ungdomar möjlighet till utbildning och att därvid göra valet av utbildning oberoende av social, ekonomisk och geografisk bakgrund. De senaste decenniernas reformer på utbildningsområdet har sålunda genomgående syftat till att skapa ökad jämlikhet. Grundskolebeslutet år 1962, som innebar att paralleilskolesystmet avvecklades på den obligatoriska skolans stadium, och beslutet år 1964 om en gemensam planering och snabb utbyggnad av de gymnasiala skolformerna är uttryck för denna strävan. Den starka ökningen av resurserna för eftergymnasial utbildning har gjort det möjligt för universiteten och högskolorna att i dag ta emot fem gånger så många studerande som för femton år sedan. Beslutet om inrättande av universitetsfilialer år 1965 har vidgat möjligheterna till högre utbildning i skilda landsdelar. 1964 års studiesociala reform medförde starkt ökat ekonomiskt stöd åt studerande vid såväl gymnasiala som eftergymnasiala utbildningslinjer. Dessa reformer har medfört en mycket kraftig ökning av antalet studerande från socialt och ekonomiskt mindre gynnade hem. Snart får praktiskt taget alla ungdomar en minst 11-årig utbildning. Även inom de olika utbildningsvägarna har markanta förändringar i fråga om elevsammansättningen skett. Sålunda har — samtidigt som antalet elever i gymnasiet på 20 år ungefär fyrdubblats — andelen barn från arbetarhem fördubblats. Fortfarande kvarstår emellertid en social snedfördelning av eleverna inom skolväsendet. Att ändra på detta förhållande var ett av huvudmotiven för föregående års beslut angående revidering av grundskolans läroplan och riktlinjer för det frivilliga skolväsendet. Båda besluten syftar till att eliminera statusbetingade skiljelinjer mellan olika utbildningsvägar. Grundskolans nya läroplan kommer att vara helt genomförd läsåret 1972 72. Skolreformerna och de studiesociala reformerna kommer successivt att påverka det eftergymnasiala systemet. Det tar emellertid jämförelsevis lång tid. Det bör exempelvis observeras att den del av 1964 års studiesociala reform, som främst har betydelse för rekryteringen till universitet och högskolor med avseende på de studerandes ekonomiska och sociala bakgrund, nämligen en mycket betydande ökning av studiehjälpen på det gymnasiala stadiet, knappast ännu kunnat få någon sådan effekt. Den undersökning som herr Strömberg åberopar belyser detta förhållande. Det är emellertid enligt min mening angeläget framhålla att organisatoriska och studiesociala reformer visserligen är nödvändiga förutsättningar för att varje samhällsmedlem skall få möjlighet till utbildning men att de inte är tillräckliga för att fullständigt bryta upp socialt bestämda utbildningsmönster. För att de vidgade möjligheterna till fortsatta studier verkligen skall utnyttjas krävs ändrade värderingar av olika yrken och utbildningsvägar. Utbildningspolitiken är sålunda inte ensamt avgörande i fråga om rekryteringen till högre utbildning. Möjligheterna att åstadkomma förändringar härvidlag är beroende också av utvecklingen inom samhället i övrigt. Jag skall likväl här peka på ytterligare några utbildningspolitiska åtgärder som syftar till att förbättra jämlikheten på utbildningsområdet. Genom bl.a. 1967 års beslut har en snabb expansion av vuxenutbildningen möjliggjorts. Vidare har studerande, som inte uppfyller de formella behörighetsvillkoren, under senare år fått ökade möjligheter att vinna inträde vid universitet och högskolor. I syfte att tillträdet till högre studier ytterligare skall vidgas prövar kompetensutredningen f.n. frågan, om genomgång av den nya skolan på det gymnasiala stadiet skall ge samma allmänna behörighet som fullbordad gymnasieutbildning ger i dag. De mera långsiktiga åtgärderna i fråga om studiefinansieringen inom vuxenutbildningen är redan under utredning inom kommittén för studiestöd åt vuxna. Inom ramen för de ytterligare insatser som kan göras på utbildningsområdet bör vidare enligt min mening vuxenutbildningen prioriteras. Jag vill i sammanhanget erinra om det nyligen framlagda förslaget från Landsorganisationens arbetsgrupp för vuxenutbildningsfrågor. Förbättrade möjligheter för föräldrarna att delta i vuxenutbildningen kan väntas öka deras kunskaper om och intresse för barnens utbildningsmöjligheter. Studieoch yrkesorienteringen inom skolan är ett annat viktigt led i arbetet med att komma bort från traditionella värderingar i valet mellan yrkesarbete och fortsatt utbildning. På lång sikt blir sannolikt en förstärkning av insatserna på förskolestadiet ett av de mest verksamma medlen för social utjämning. Den närmaste utformningen av insatser med detta syfte behandlas av 1968 års barnstugeutredning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret. Jag värdesätter både den optimistiska grundsynen i svaret och de antydningar som statsrådet lämnar om nya åtgärder. Mina eventuellt kritiska synpunkter ber jag att få återkomma med något senare. Bakgrunden till min fråga är att det har gjorts en undersökning, på uppdrag av Sveriges förenade studentkårer och Tjänstemännens centralorganisation, vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet, vilken undersökning har fått titeln »Studentekonomisk undersökning 1968». Undersökningen har omfattat cirka 3 000 studenter vid nio olika lärosäten. De förhållanden som efter frågades av utredarna avser i stort sett höstterminen 1967. De studerande inskrevs vid respektive lärosäten åren 1964—1967. I undersökningens sista del behandlas studenternas <familjebakgrund. Därvid framkommer att andelen studenter från socialgrupp III är förvånansvärt låg. Speciellt är detta förhållandet vid linjer med spärrad utbildning. Vidare presenterar utredarna siffermaterial, som visar att andelen studerande från socialgrupp III vid de högre utbildningsanstalterna ökat ganska litet under de senaste tio åren. Man har beräknat att av alla tjugoåringar från socialgrupp III går bara 8 procent till högre undervisning, medan motsvarande siffror från socialgrupperna II och I är 23 respektive 63 procent. Statsrådet Palme har lämnat en utförlig redovisning för många av de åtgärder som vidtagits under senare år för att ge alla ungdomar möjlighet till utbildning oberoende av social och ekonomisk bakgrund. Det är i stort sett sex olika reformer, som statsrådet hänvisar till, nämligen grundskolebeslutet och beslutet om den nya läroplanen, utbyggnaden av de gymnasiala skolformerna, ökningen av antalet studerande vid universitet och högskolor, universitetsfilialerna och slutligen de studiesociala reformerna. Allt detta är åtgärder som är beslutade och i stort sett genomförda, men som kanske får sin största betydelse på längre sikt. Jag frågade: »Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidtaga för att med avseende på de studerandes ekonomiska och sociala bakgrund få till stånd en jämnare rekrytering vid universitet och högskolor?» På denna fråga har jag egentligen inte fått något svar. Statsrådet förväntar sig tydligen att situationen så småningom skall bli bättre till följd av redan beslutade åtgärder. Jag delar i princip denna uppfattning men återkommer senare till detta, då jag tror, att det är både nödvändigt och möjligt att på kort sikt sätta in vissa åtgärder för att förbättra situationen. Statsrådet går i senare delen av svaret något utanför frågeställningen och talar om vuxenutbildningen. Jag delar därvidlag statsrådets synpunkter. Vidare säger statsrådet Palme att det sannolikt blir nödvändigt med en förstärkning av insatserna på förskolestadiet. Detta är ett krav som liberala politiker flera gånger framfört, och jag hälsar statsrådets uttalande med stor tillfredsställelse. Det har länge varit känt att studerande vid universitet och högskolor väsentligen rekryteras från de högre socialgrupperna. Trots att antalet studerande femdubblats de senaste 15 åren, tycks snedrekryteringen bestå. Samhället kan självklart ej acceptera detta förhållande, utan målsättningen måste vara, att de ungdomar, som är mest lämpade för högre studier, skall få tiligång till dessa, oberoende av social och ekonomisk bakgrund. Utredarna har också påpekat att snedrekryteringen till universitet och högskolor är särskilt påtaglig vad gäller de s.k. spärrade utbildningarna. Tydligast framträder detta, när man diskuterar den ekonomiska och sociala bakgrunden för de studerande vid den medicinska fakulteten. Om man nu som jag och statsrådet Palme är missnöjd med den nuvarande siutationen och betraktar den som djupt orättvis, måste man fråga sig, om det utöver det långsiktiga program som statsrådet visar på finns vägar att snabbt söka nå en förbättring. Vi vet att tillträdet till högre studier ej bestäms genom en enstaka handling utan är en process genom en följd av år. Redan i årskurs 6 måste 12—13 åringen göra det första valet, som gäller ämne och kurser i årskurs 7, och så kommer år efter år en rad nya valsituationer. I årskurs 9 ställs så det över vägande antalet elever inför den valsituation som inträdet i den nya gymnasiala skolan innebär. Inom parentes får jag säga att när jag nu talar om gymnasial skola menar jag gymnasium, yrkesskola, fackskola och andra utbildningsvägar ovanför grundskolan. Har redan då attityder och värderingar rotats så djupt att de styr valet av utbildningslinje i den gymnasiala skolan? För att effektivt kunna angripa snedrekryteringen till högre utbildning måste vi ta reda på var de första av sociala och ekonomiska värderingar styrda valen sker. Det finns i dag underlag för en sådan undersökning. Jag skulle därför önska ait statsrådet Palme läte göra en undersökning som motsvarar den vi i dag diskuterar, avseende eleverna i årskurs 1 i gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. I samband med beslutet om utbildning vid filosofisk fakultet anslogs medel till en förstärkning av studierådgivningen vid universiteten. Det svåraste valet som de studerande vid universitet och högskolor gjort är det första valet, valet av utbildningslinje. Detta val görs ofta redan i den gymnasiala skolan och där är yrkesoch studievägledningsfrågan ännu inte löst. Det är av stor betydelse att statsrådet ser till att vi snabbt får en lösning av detta problem. Den får inte bli att en person dyker upp i skolan då och då. Särskilt vid de stora skolorna behövs heltidsengagerade personer. I grundskolan har vi lärare för yrkesoch studierådgivning, de s.k. yrkesvalslärarna. Nästa läsår räknar statsrådet med att 82 procent av eleverna från grundskolan skall fortsätta sina studier. Antalet elever som fortsätter efter grundskolan har under senare år ökat starkt, och resultatet har blivit att en relativt liten andel av eleverna går direkt ut i yrkeslivet. På grund härav tror jag att vi måste förbättra studierådgivningen på grundskolans hög stadium samtidigt som de elever som fortsätter sina studier får mera yrkesvägledning på det gymnasiala stadiet. Elevernas olika bakgrund med avseende på hemmen spelar en stor roll i skolan och gör att eleverna får helt olika förutsättningar i skolarbetet. Några elever har möjlighet ait utföra sitt hemarbete i lugn och ro i sina hem, medan andra saknar denna förmån. Ett fåtal kan få hjälp med skolarbetet hemma under det att de flesta måste klara sig själva. I vissa skolor har gjorts försök med att låta de elever som så Öönskar stanna kvar efter lektionernas slut, eller eventuellt senare återkomma, för att dels i lugn miljö få sköta hemarbetet, dels få hjälp av lärare som finns till hands. Relativt liten hjälp kan ofta vara av stor betydelse för den enskilde eleven. Speciella svårigheter kan i detta fall uppstå för elever som måste företa skolresor. Det torde dock finnas vissa schematekniska möjligheter att lösa problemet. Redan nu kan kommunerna vidta åtgärder härvidlag, men så länge skolornas agerande inte dirigeras centralt blir det dock fråga om stora olikheter mellan de olika kommunerna. På längre sikt måste också en lång rad andra åtgärder vidtas. Efter flera år av organisatoriska reformer bör skolan nu få tillfälle att i sitt inre arbete under lugnare förhållanden förverkliga läroplanens målsättning, men härvidlag krävs stöd från såväl elever och målsmän som samhället i övrigt. De ekonomiska resurserna måste fördelas så, att en större andel avdelas för fortbildning och vidareutbildning av lärarna. Alla i skolan — elever, lärare och annan personal — måste veta att samhället inte bara ställer allt större fordringar på skolan utan att det också ger resurser för att förverkliga målen. Utöver de åtgärder, som statsrådet angav och vilka verkar på lång sikt, vill jag sammanfattningsvis föreslå följande fem punkter, avsedda att delvis påverka utvecklingen snabbare: 1. Utred hur eleverna väljer för sina fortsatta studier efter årskurs 9. 2. Ordna snabbt yrkesoch studierådgivningen i de olika gymnasiala skolorna. 4. Ge de elever som så önskar möjlighet att fullgöra sina hemuppgifter i skolan samt ge också eleverna möjligheter att erhålla hjälp.

När väljer eleverna?

Det är en mycket intressant fråga. För en del år sedan grant i studiesociala utredningen. Då gjorde vi så att säga ett flöde, där vi undersökte elevernas gång genom hela skolan för att se när avbrottet sker. Och då fann vi, vilket var mycket intressant, att avbrottstillfället var just vid Öövergången från den gamla realskolan, respektive grundskolan, till den gymnasiala skolan. Det var där som eleverna från socialgrupp III antingen gick ut i förvärvslivet eller valde en praktisk utbildningsväg, medan elever från socialgrupp I i så hög grad sökte sig till gymnasiet. Men lika intressant var att vid övergången från gymnasiet till fortsatt utbildning vid universitet och högskolor fanns det inga egentliga skillnader mellan socialgrupperna. När eleverna väl hade gått igenom gymnasiet fortsatte de i samma utsträckning till universiteten. När det gäller fördelningen på olika utbildningsvägar fanns det alltså en mera social gruppsbetonad skillnad. Denna undersöknings resultat var helt avgörande för vår primära slutsats i utredningen, nämligen att vi skulle lägga huvuddelen av det förbättrade studiestödet på det gymnasiala stadiet, eftersom det var där som vi starkast kunde påverka den ekonomiska situationen. Vid våra enkätundersökningar som gjordes parallellt med det övriga arbetet framkom också att det fanns ekonomiska skäl till att eleverna inte fortsatte, alltså vid sidan om de traditionella värderingarna av typen: »Det har aldrig varit meningen att jag skulle fortsätta att utbilda mig», respektive: »Det har alltid varit meningen i min familj att jag skulle fortsätta att utbilda mig.» Vi ökade studiestödet med 200— 300 miljoner kronor på gymnasiestadiet, men vi har ännu inte sett effekten av det. TCO-SFS-undersökningen kan inte ännu mäta in effekten av det, och vi vet därför inte i vad mån vi har lyckats att undersökte vi den saken mycket nog 7 påverka valet med denna kraftiga sti Jag vill i sammanhanget nämna att jag i tidningspressen har läst mycket felaktiga skildringar av denna TCO-SFS undersökning. Det har gjorts gällande att bara 8 procent av de studerande skulle komma från socialgrupp III. Jag har t.ex. två gånger sett detta påstående stort uppslaget i en kvällstidning och det har även förekommit i föredragsreferat utifrån landet. Påståendet är emellertid felaktigt. Det är i stället 8 procent av de studerande från socialgrupp III som fortsätter att studera vid universitet och högskolor, vilket innebär att de torde utgöra ungefär 20 procent av totalpopulationen. Det är en kraftig ökning i jämförelse med förhållandet för 10—15 år sedan, då motsvarande siffra var 8 procent. Jag tycker att det är alldeles riktigt att vi skall fortsätta med sådana flödesundersökningar. Det är just nu kanske något för tidigt att göra en ny sådan, men det bör göras för att vi skall kunna avgöra var insatserna skall sättas in. Den första punkten i det fempunktsprogram som herr Strömberg tog upp, innebär ett fullföljande av vad jag mycket hårt arbetade med i studiesociala utredningen. De andra punkterna ingår i det normala uppbyggandet av skolväsendet. Jag har slutligen redovisat en rad åtgärder. Anledningen härtill är att dessa åtgärder, t.ex. läroplansöversynen eller införandet av mellanskolan, ännu inte trätt i kraft. I varje fall kan man ännu inte veta vilka effekter de får, och de bör därför sättas in i bilden. Vi skall också fortlöpande försöka följa upp resultaten av de åtgärder riksdagen beslutat. Jag nämnde emellertid två stora områden, där större och mera systematiska innovationer kan göras. Det ena är hela förskoleområdet, som jag framför allt betraktar ur utjämningssynpunkt, och det andra är det vida fältet för vuxenutbildning. Om vi vid universiteten i högre grad kan ta in folk, som kommer direkt från det praktiska yrkeslivet, har vi sannolikt på ett ganska påtagligt sätt förändrat universitetspopulationens sammansättning. Därför ligger dessa två områden inte vid sidan av den aktuella frågan utan tillhör tvärtom de områden, där vi under kommande tid kan hoppas på verkligt stora framsteg.

Herr talman! Jag tackar än en gång herr statsrådet för hans inlägg. Det som statsrådet nu sade var från min synpunkt om möjligt ännu mer positivt. När statsrådet diskuterade denna fråga i TV för ett par, tre dagar sedan refererade bl.a. en ABF-ombudsman, vilkens namn jag glömt, till vissa siffror från Stockholms stad. Jag känner ganska väl till den del av staden varifrån han hade tagit sitt siffermaterial, eftersom jag varit rektor vid vissa skolor där. Jag vet därför hur svår och besvärlig situationen kan vara för de barn som är sämst lottade. Bakgrunden till mitt intresse för denna fråga är att jag önskar att åt den grupp av barn som är sämst lottad skall ges hjälp på olika sätt. Det är mycket möjligt att sådana barn med ett relativt litet stöd skulle ha möjlighet att fortsätta sina studier i betydligt större utsträckning än vad som nu är fallet. Jag tycker att det är ett rättvisekrav, och jag är glad över att statsrådet delar denna uppfattning. Det är i stor utsträckning detta önskemål som ligger bakom de punkter jag tagit upp. Jag tror att de av mig föreslagna åtgärderna skulle kunna vara av värde. Statsrådet talade inte så mycket om studieoch yrkesrådgivningen vid de gymnasiala skolorna. Det kommer hoppas jag ganska snart att tillsättas heltidsanställda personer för dessa ända mål vid de gymnasiala skolorna. Statsrådet Moberg sade i debatten om utbildningen vid filosofisk fakultet att man övervägde denna fråga. Statsrådet berörde nu frågan om vilken kompetens som skall behövas för inträde till universitet och högskolor. Jag tog inte upp denna fråga i mitt föregående anförande. Jag hoppas ati statsrådet ser till att de som genomgått den gymnasiala skolan, oberoende av vilken linje de valt, får tillträde till universitet och högskolor för att fortsätta sina studier. Om kunskaper i ett eller annat ämne saknas, får man komplettera dessa. Vidare tror jag att det skulle innebära en oerhört stark förbättring och att det är ett rättvisekrav att människor, som tidigare inte fått tillfälle att studera men som kvalificerat sig ute i arbetslivet, får möjlighet att komma in vid universitet för att fortsätta sina studier.
Herr talman! Jag vill för fullständighetens skull tillägga — jag glömde att säga det tidigare — att inom U 68 pågår en rad undersökningar, som kan ytterligare belysa den frågeställning som herr Strömberg och jag har diskuterat. Slutligen uttrycker jag min glädje över den tilltalande ideologiska grundsyn på dessa frågor som herr Strömberg utvecklat.

rade: Herr talman! Herr Lindkvist har frå gat chefen för socialdepartementet om han planerar åtgärder i syfte att komma till rätta med vissa i interpellationen påtalade negativa verkningar av bostadstilläggen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Det statliga bostadstillägget som utgår fr.o.m. den 1 januari i år är inriktat på barnfamiljer som med hänsyn till inkomst och barnantal är i särskilt behov av ekonomiskt stöd från samhällets sida. Bostadstillägget är beroende av bl.a. antalet hemmavarande barn under 16 år. För äldre barn som på grund av studier saknar egna inkomster motsvaras det statliga bostadstillägget av inkomstoch behovsprövade tillägg inom studiehjälpen. Införandet av bostadstillägget aktualiserade en förstärkning även av studiehjälpen, och en proposition har lagts fram till årets riksdag om en höjning av det inkomstprövade tillägget i studiehjälpen fr.o.m. den 1 juli i år. Det nya kommunala bostadstillägget omfattar även hemmavarande barn som fyllt 16 år och uppbär studiehjälp. I interpellationen berörs frågor som avser de samlade effekterna av att en eller flera stödformer upphör vid en viss ålder och ersätts med andra åtgärder. Prövningen av denna fråga om åldersgränserna i olika familjepolitiska stödformer ingår i de utredningsuppdrag som har lämnats åt familjepolitiska kommittén. Även frågan om beräkningen av det kommunala bostadstillägget för den som bor i en bostadsrättslägenhet berörs i interpellationen. Riksdagen har för ett år sedan godkänt grunderna för beräkningen av den bostadskostnad som berättigar till kommunala bostadstillägg med statsbidrag. Enligt dessa grunder anses årsavgiften för en bostadsrättslägenhet utgöra bostadskostnaden. Därigenom beaktas inte ränta på grundavgiften för lägenheten, vilket emellertid har ansetts uppvägas av att en del av årsavgiften är amortering. Någon ändring av dessa beräkningsgrunder, som nyligen har trätt i kraft, är inte aktuell.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Odhnoff för svaret på min interpellation. Min interpellation berör ett område i vår sociala lagstiftning där 16-årsgränsen för familjens barn av många upplevs som farlig. När barnet fyller 16 år upphör eller försämras en rad stödåtgärder till bidragsberättigade barnfamiljer, med ett ökat ekonomiskt tryck på en kanske redan förut ansträngd ekonomi som följd. I svarets första del sägs att en uppräkning sker av det inkomstprövade tillägget i studiehjälpen. Denna höjning uppgår till 25 kronor i månaden, men det högre beloppet utgår endast till studerande i familj där det finns hemmavarande syskon under 16 års ålder. Finns det endast ett barn i familjen utgår alltså inte det ökade stödet — det rör sig ändå om 225 kronor per år. Det betyder kanske mest för en ensamstående förälder med ett barn som — utan att någonting annat har inträffat än att barnet fyllt 16 år — får en klart försämrad ekonomi. Det är allmänt känt att barn till ensamstående förälder oftare än andra barn går ut i förvärvslivet efter grundskolans slut. Mycket talar för att detta mera sammanhänger med en besvärlig ekonomi än med att just dessa barn skulle ha sämre studieförmåga än andra. Vi får väl fundera över effektivare stödåtgärder för att komma till rätta med den snedvridning av samhällsstödet som en klar avgränsning därav vid 16-årsåldern medför för berörda familjer. Dessa är mer eller mindre berörda av våra konkreta åtgärder på vägen mot ett samhälle med större jämlikhet. märksamma att samordningen i fråga om trångboddhetsregeln heller inte är löst genom justeringen av det inkomstprövade tillägget i studiehjälpen. Vi får också se över denna del av bostadsstödets utformning, så att det får en mera verklighetsbetonad =: anknytning = till hjälpbehovet. I den del av svaret, där den varierande grad av förändringar i familjeekonomin som uppkommer när barnen passerar den farliga 16-årsåldern exemplifieras, hänvisar statsrådet till familjepolitiska kommittén. Det är naturligtvis utmärkt. Kanske statsrådet då också vill nämna vid vilken ungefärlig tidpunkt som denna kommitté blir i tillfälle att redovisa sina resultat. Statsrådet upplever själv liksom vi andra hur dessa frågor med växande styrka gör sig påminda i den politiska debatten. Vi behöver ett bra underlagsmaterial för att pröva nya åtgärder på detta område i ett realistiskt ekonomiskt sammanhang. Slutligen! Svaret är inte tillfredsställande i det sista stycket avseende beräkningsgrunden för bostadsrättsinnehavare. Möjligen beror detta på en missuppfattning av frågan. Den gällde beräkningen av boendekostnaderna under den tid då den blivande bostadsrättshavaren endast har teckningsrätten till lägenheten och därför både i ekonomisk och juridisk mening är hyresgäst. Det rör sig om en normalperiod på cirka tre år då denna situation är gällande. I vissa fall tar det längre tid, särskilt då det är fråga om bostäder i etappbyggen, innan myndigheternas godkännande av den ekonomiska planen föreligger. Under denna interimsperiod är förhållandet för den blivande bostadsrättsinnehavaren helt likvärdigt med andra hyresgästers. Riksdagen har för övrigt ej heller behandlat frågan om vad som är bostadskostnad för lägenhet med teckningsrätt. Jag hade därför hoppats att statsrådet skulle täppa igen den luckan i lagstiftningen, men av svaret att döma umgås inte statsrådet Odhnoff med sådana planer. Vi kommer dock inte ifrån fakta, nämligen att de presumtiva bostadsrättsinnehavarna i fråga om beräkning av underlag för bostadsstödet därmed försätts i ett sämre läge än andra jämförbara bostadskonsumenter.

Herr talman! Herr Lindkvist har här tagit upp sådana ekonomiska effekter som ligger utanför de bostadstillägg som han interpellerade om. De problem som uppstår när barnen fyller 16 år sammanhänger inte med bostadsstödet utan med studiehjälpssystemet. Detta har också skett. Riksdagen fick den 21 februari i år en proposition, i vilken föreslås att det inkomstprövade tillägget skall höjas på sådant sätt som herr Lindkvist beskriver. Det är väl lämpligt att i det sammanhanget framföra synpunkter som kan vara relevanta i fråga om studiehjälpssystemet. För övrigt lär inte behandlingen av den frågan i denna kammare vara så avlägsen. Denna interpellationsdebatt är alltså inte rätta tillfället att ta upp en diskussion om studiehjälpssystem. Jag vill beträffande 16-årsgränsen svara att både denna fråga och övriga frågor, som familjepolitiska kommittén har sig anförtrodda, enligt kommitténs arbetsplan kommer att redovisas i ett betänkande under nästa år.

Herr Lindkvists sista fråga har väl redan behandlats i propositionen, där vi har angivit grunderna för beräkning av bostadskostnaderna i en bostadsrättslägenhet. Som jag nämnde i mitt svar beaktas inte ränta på eventuellt upplånat kapital för insatsen till lägenhe ten, men i gengäld innefattar bostadskostnaden också amorteringar, som delvis representerar ett sparande för bostadsrättsinnehavaren. I den mån kommunerna finner det riktigt och rimligt att räkna in räntekostnaderna i bostadskostnaden har de självfallet möjlighet att göra detta utanför statsbidragssystemet. När detta förslag behandlades i riksdagen förra året fick jag den uppfattningen, att herr Lindkvist var nöjd med de skrivningar som förelåg. I varje fall har jag inte kunnat återfinna någon kritik från honom rörande negativa verkningar — som han kallar det — av familjestödet. Naturligtvis måste man kontinuerligt pröva och ompröva sina ställningstaganden, och det kommer att ske med familjestödet som med alla andra frågor. Detta problem har emellertid helt nyligen behandlats av riksdagen. Jag anser att vi först måste skaffa erfarenhet av hur systemet fungerar innan vi sätter i gång med att ändra på det.

Herr talman! Vi är ju i stort sett överens om dessa frågor, och det är därför inte mycket att tillägga. Jag kan emellertid inte låta bli att göra ett par små kommentarer till statsrådet Odhnoffs inlägg. Statsrådet säger att mitt resonemang delvis går utanför de frågor som jag ställt i interpellationen. I det fallet anser jag att statsrådet Odhnoff har fel. Jag har avsiktligt gjort interpellationen bred i skrivningen för att få ett reellt underlag för en diskussion om dessa frågor. Studiehjälpen har ju tillkommit som ett stöd för familjerna och ingår därmed som ett viktigt led i familjepolitiken. Vad jag efterlyste var inte uppgifter om <studiehjälpens storlek utan en samordning i fråga om trångboddhetsregeln, som inte löses med att vi förstärker studiehjälpen. Det är på den punkten jag har ansett att det finns utrymme för ett initiativ. Statsrådet Odhnoff sade att familjepolitiska kommittén 1970 kommer att framlägga sitt betänkande. Det är utomordentligt välkommet — detta material behövs sannerligen i den politiska debatten. När det sedan gäller bostadsstödets utformning för blivande bostadsrättshavare har statsrådet Odhnoff naturligtvis rätt i att jag och andra riksdagsmän missade denna fråga i samband med propositionsbehandlingen. Det bör emellertid inte innebära, att vi för all framtid har lovat att hålla tyst i en fråga som alltmera uppmärksammas i den praktiska handläggningen. När statsrådet Odhnoff återkommer i en replik får vi ånyo höra hur stödet är organiserat för bostadsrättsinnehavaren. Jag vill därför än en gång understryka att jag inte har frågat om bostadsrättsinnehavaren. Min fråga gällde den interimsperiod på kanske tre år eller mera som bostadsrättsinnehavaren är hyresgäst i juridisk mening och under vilken tid han lämpligen bör likställas med andra jämförbara konsumentgrupper på bostadsmarknaden. Detta har inte statsrådet Odhnoff sagt något om — det gjorde dessvärre inte heller riksdagen när vi behandlade dessa frågor. Därför ansåg jag att det här fanns utrymme för ett initiativ av statsrådet Odhnoff. Det har inte kommit i dag, men jag hoppas att det kommer vid ett senare, kanske lägligare tillfälle.

vill redogöra för orsakerna till att utbetalningspraxis ändrats då det gäller bostadstillägg till hyresgäster samt för erfarenheterna av denna ändring. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Enligt beslut vid förra årets riksdag har det tidigare familjebostadsbidraget fr.o.m. den 1 januari i år ersatts av ett nytt statligt bostadstillägg till barnfamiljerna. Detta kompletteras med ett kommunalt bostadstillägg till vilket utgår statsbidrag. Det statliga bostadstilllägget innefattar dels ett grundbelopp som utgör ett allmänt konsumtionsstöd och utgår oberoende av bostadsförhållandena, dels ett tilläggsbelopp som är förenat med vissa villkor beträffande bostadens storlek och utrustning. Vid riksdagsbehandlingen av propositionen om de nya bostadstilläggen diskuterades ingående frågan om bostadstilläggens utbetalning. Riksdagsbeslutet innebar att bostadstilläggen i enlighet med vad som föreslogs i propositionen normalt skall betalas ut direkt till familjen. På egen begäran kan familjen få beloppet utbetalt till hyresvärden eller — när det gäller egnahemsägare — till kreditgivaren. Utbetalningsförfarandet för bostadstilläggen innebär alltså — i motsats till vad som gällde för de tidigare familjebostadsbidragen — att beloppet i regel betalas ut direkt till familjen i stället för till hyresvärden. Motivet för denna ändring av utbetalningsförfarandet var bl a. att bostadstillägget är en ny stödform som genom det icke bostadsanknutna grundbeloppet även har till syfte att ge barnfamiljerna ett allmänt konsumtionsstöd som tillägg till det allmänna barnbidraget. I ett stort antal fall utgår bostadstillägget utan några bostadsvillkor, bl.a. när det gäller ettbarnsfamiljerna. Utbetalningarna av bostadstilläggen, som görs månadsvis, har hittills omfattat fyra månader. Enligt vad jag har inhämtat från bostadsstyrelsen visar erfarenheterna hittills att det nya utbe talningssystemet har fungerat tillfredsställande.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Odhnoff för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag konstatera att det är ett mycket otillfredsställande svar jag fått. I långa stycken åberopar statsrådet propositionens text samt riksdagsbehandlingen av frågan förra året. Jag angriper i interpellationen inte det nya bostadstillägget och inte heller uppdelningen mellan barnfamiljerna. Men i sista stycket av interpellationssvaret säger statsrådet, att erfarenheterna hos bostadsstyrelsen, som är den utbetalande myndigheten, visar att det nya betalningssystemet har fungerat tillfredsställande. Jag vill på den punkten deklarera en klart avvikande mening. I flertalet fall har det säkerligen fungerat ganska tillfredsställande, men erfarenheter och upplysningar borde också ha inhämtats från annat håll, närmast från hyresvärdarna, såväl från de privata hyresvärdarna som från de allmännyttiga bostadsföretagen. På flera orter och framför allt i storstäderna har hyresvärdarna kunnat konstatera flera fall av uteblivna inbetalningar av hyresbelopp. Det tidigare familjebostadsbidraget utbetalades direkt till hyresvärdarna, medan enligt den nya förordningen pengarna utbetalas till berörda familjer. I sitt svar åberopar statsrådet att det nya bostadsstödet utgör ett tillägg till det allmänna barnbidraget och att det därför inte bör ske någon direktbetalning till hyresvärdarna.

Jag tackar än en gång statsrådet Odhnoff för svaret.
Herr talman! Det är väl inte bara erfarenheter från bostadsstyrelsen och hyresvärdarna som bör inhämtas. Man bör väl inte minst ta hänsyn till konsumenternas erfarenheter och önskemål. Herr Thylén har frågat om orsakerna till ändringen av utbetalningssättet. Det är just orsakerna härtill som behandlades i propositionen och diskuterades vid riksdagsbehandlingen av frågan. Jag finner det då riktigt att i svaret hänvisa härtill. Det nya bostadstillägget ingår som en del i familjepolitiken. Det har det klara socialpolitiska syftet att hjälpa familjer med låga inkomster och många barn. Jag anser det vara alldeles självklart att utbetalningen av detta familjestöd i första hand anpassas efter vad som kan vara lämpligast ur familjernas synpunkt. Som jag redan nämnt kan familjen välja mellan att få bostadstillägget utbetalat till någon av föräldrarna eller direkt till hyresvärden. Jag delar inte det misstroendet mot barnfamiljernas möjligheter att själva ha hand om sin ekonomi som herr Thylén tycks hysa. Att det i vissa fall kan ha brustit i hyresbetalningarna kan jag inte anse vara någon rimlig anledning att man sätter sig som förmyndare över 400 000 barnfamiljer. Därifrån är steget inte långt t.ex. till att bestämma över användningen också av det allmänna barnbidraget. Är herr Thylén intresserad av att på liknande sätt bestämma över de kommunala bostadstillägg som utbetalas till pensionärerna? Jag vill än en gång erinra om att det statliga bostadstillägget innefattar ett grundbidrag som inte har något sam band med bostaden. Det finns enligt min mening inte någon anledning att nu behandla bostadstillägget till barnfamiljerna annorlunda än bostadstillägget till pensionärerna, och det finns över huvud taget ingen anledning att sätta sig som förmyndare över de 400 000 myndiga barnfamiljerna.

Herr talman! När jag försiktigt försöker utveckla mina tankegångar får jag helt plötsligt mer eller mindre »på nöten» av statsrådet och framställs som något slags förmyndargestalt. Det är jag inte, statsrådet Odhnoff. Jag vill endast i försiktiga ordalag tala om att hittills efter fyra månader vunna erfarenheter är sådana att man bör ha uppmärksamheten riktad på denna fråga. Jag tycker det är tråkigt om vi efter ett å två år skulle få nya fall för indrivningsmyndigheterna. Det är just den detaljen jag påpekat, och jag angriper inte på något sätt bostadsstödet eller någon annan form av stöd till familjerna. Jag vill gärna betona detta eftersom man här helt plötsligt angriper en person som inte på något sätt har gjort några invändningar mot den typ av stöd vi har utan närmast det sätt på vilket utbetalningarna har skett.
Jag vill erinra om att de sociala myndigheterna kan föreskriva att bidrag utbetalas till barnavårdsman eller till annan lämplig person att användas till familjens bästa, om det av någon anledning skulle anses nödvändigt att man vidtar en sådan åtgärd. Denna bestämmelse bör dock tilllämpas med restriktivitet, och man bör i första hand undersöka om möjligen den andra maken bättre kan ta hand om bostadstillägget. Det gläder mig att herr Thylén inte är någon förmyndargestalt. Det kan hända att jag missuppfattade tonen i hans fråga. Det är i så fall utomordent ligt bra att det har klargjorts att herr Thylén inte är ute i något förmyndarsyfte, och det är möjligt att vi så småningom kan förstå varandra på denna punkt.